Fru talman! Raimo Pärssinen har frågat mig varför regeringen stöder Refit-programmet. Raimo Pärssinen har också frågat på vilket sätt arbetsmiljölagstiftningen och därmed arbetsmiljöarbetet förbättras av Refit-programmet. Arbetet med att åstadkomma smart lagstiftning är en prioriterad fråga på EU-nivå inom ramen för arbetet med att främja hållbar tillväxt och sysselsättning. Regeringen välkomnar kommissionens arbete med att systematiskt och löpande identifiera och förenkla EU-lagstiftningen. Regeringen välkomnar därmed även kommissionens Refit-program. Regeringen instämmer i vikten av att arbeta med konsekvensutredningar, utvärderingar och samråd med berörda för att uppnå en mer ändamålsenlig och effektiv lagstiftning. Detta gäller alla politikområden, inklusive arbetsmiljöområdet. Arbetet med att förenkla för företag får dock inte leda till en försvagning av arbetsmiljökrav. Det innebär bland annat att det är en självklar utgångspunkt för oss att på områden där EU kan anta minimidirektiv, vilket är fallet på arbetsrätts och arbetsmiljöområdet, ska medlemsstaterna fortsatt ha rätten att anta eller behålla regler som går längre och ger ett bättre skydd för arbetstagare än vad som anges i direktivet. Denna rätt regleras i EU:s fördrag. Regeringen har även varit väldigt tydlig med att vi inte accepterar generella undantag från lagstiftning för små och medelstora företag. Förslag som ger möjligheter till lättnader eller undantag för mindre företag måste bedömas och analyseras från fall till fall. Arbetstagare i mindre företag ska inte särbehandlas och utsättas för större risker än arbetstagare i större företag. Skyddet för säkerhet och hälsa ska inte bero på i vilket företag man arbetar. Låt mig avslutningsvis understryka att varje förenklingsförslag ska bedömas vart för sig när det väl presenteras. De rättsakter som nämns i meddelandet om Refit ska behandlas inom ramen för sedvanligt beslutsförfarande.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag måste börja med att tydligt säga något här i kammaren: Jag tror inte på statsrådet. Jag ska försöka förklara varför. När jag ställde frågan om Refit-programmet handlade det om ett arbete som EU-kommissionen dragit i gång ute i Europa - det har pågått ett antal år. De som står bakom det hela kallas för Stoibergruppen. Det är de som har tagit fram ett Refit-program. Nu säger statsrådet Svantesson att hon står bakom Refit-programmet. Låt mig då få påminna om, fru talman, att det första Stoibergruppen föreslog och rådgjorde med den borgerliga regeringen om var att man skulle skära ned på Arbetsmiljöverkets inspektioner. Det var ett påbud. Man sade att varje medlemsstat borde dra ned inspektionerna med minst 20 procent. Jag måste säga att regeringen har klarat det med råge, eftersom man skar ned på Arbetsmiljöverket kraftigt och fortsätter att göra det. I den här andan, utifrån Stoiber och Refit-programmet, har vi nu kommit till den nivå när Arbetsmiljöverket går in med sina äskanden till regeringen - det här kan Ismail Kamil bekräfta; han sitter i insynsrådet. Man har konstaterat att täckningsgraden när det gäller inspektioner fortsätter att minska. Stöd och råd till intressenter minskar. Regelarbetet försvåras och försenas. Analyskapaciteten minskar. Kommunikationen med intressenter försvåras. Man måste alltmer inrikta sig på akutåtgärder i små företag, och det finns ingen förebyggande verksamhet. Arbetsmiljöverket blir reaktivt. Vad var nästa sak som man kom fram till i denna fantastiska Stoibergrupp? Jo, förutom att man skulle minska på inspektionerna skulle man minska på regelkrånglet. Den förra arbetsmiljöstrategin, statsrådet Svantesson, innehöll faktiskt ett krav på att man skulle minska arbetsolyckorna med minst 25 procent. I den nya arbetsmiljöstrategin, som är på väg att arbetas fram, finns inte det här kravet. Man kan fråga sig: Varför? Regeringen står bakom Stoiber och Refit-programmet. Nu föreslår man också att det ska vara skilda regler beroende på om det är små eller stora företag. I det tidigare arbetet pratade man från EU-kommissionen och Stoiber om att det handlade om mikroföretag. Men det har ändrats. Nu handlar det om små och medelstora företag. Enligt EU-kommissionens definition är det företag som har färre än 250 anställda. Varför ska vi då tro på Elisabeth Svantesson? När man pratar om regelförenklingar här finns det absolut inga konsekvensbeskrivningar för anställda. När man hade samrådet gick man ut till 1 000 företag, varav 60 svarade. De ställde upp en tio-i-topp-lista på problem och bekymmer när det gäller regelförenkling. Där kom man fram till att man skulle ta bort kravet på dokumentation eller att man skulle göra en skillnad beroende på företagsstorlek, och man skulle införa det som kallas för gold-plating. Man har inte haft något samråd alls med arbetstagarnas organisationer ute i Europa, som kallas för workers. Nu är frågan: Varför? Men vi konstaterar här att regeringen står bakom Refit-gruppen och Stoibergruppen. Det är därför, fru talman, jag är misstänksam och inte tror på svaret.

Fru talman! Europafacket har reagerat väldigt starkt mot Refit-programmet. Även våra fackliga organisationer i Sverige - LO, TCO och Saco - har uttryckt sig i hårda ordalag i fråga om vad det här skulle kunna innebära. De står totalt enade. Det finns alltså all anledning att lyssna på kritiken. Anses företag med 250 anställda vara småföretag? Då kan man undra. För det är ju större delen av företagen, i alla fall i Sverige. Det är ett fåtal företag som har fler än 250 anställda. Det här berör verkligen företagen i hela EU. Det som är det tragiska i det här är att det inte var många år sedan vi i Sverige fick kritik för att vi hade för få arbetsmiljöinspektörer i förhållande till antalet arbetstagare. Vi borde ha fler. Tidigare fick Danmark samma kritik. När de märkte att de fick mycket fler olyckor och arbetssjukdomar anställde de fler arbetsmiljöinspektörer. Tyvärr har inte vi gått den vägen. Vi skulle behöva många fler. Det var alltså ett antal år sedan vi fick kritik från EU-kommissionen om att vi hade för få. Nu ser vi tyvärr de tongångar i finanskrisens spår som går åt andra hållet. Tyvärr lyssnade inte Sverige på EU-kommissionen när det var aktuellt med kritik för ett antal år sedan. Därför undrar man lite: Var står regeringen i dag? Hur kan man säga ja till Refit-programmet, som innebär kraftiga försämringar, som samtliga fackliga organisationer påpekar, och samtidigt säga att man bryr sig om arbetstagarnas rättigheter? Vi kan nu se att sjukdomarna ökar i det svenska arbetslivet, framför allt de psykiska diagnoserna. De arbetsmiljörelaterade problemen är stora. Det finns all anledning att tänka på detta om man vill att människor ska hålla sig friska och kunna jobba fram till pensionen - samtidigt som vi diskuterar en höjning av pensionsåldern. I den vevan går man alltså med på det här programmet, som försämrar skyddet. Att man kallar regler som handlar om att garantera arbetstagarnas säkerhet för byråkrati är ett hån mot arbetstagarna. Det är ett hån att man över huvud taget använder sådana begrepp. Jag tycker att regeringen borde ta avstånd från detta - att man hänvisar till regelförenklingar när det faktiskt går ut över arbetstagare. Det handlar om både den psykiska och den fysiska hälsan. I förlängningen handlar det om liv eller död - det finns tyvärr arbetsolyckor som får dödlig utgång. Och många människor blir invalidiserade. I det här läget hoppas jag att regeringen höjer tonläget, att man faktiskt säger nej till Refit-programmet, att man lyssnar på de fackliga organisationerna och att man drar lärdom av de senaste årens utveckling i Sverige, där arbetstagarnas skydd har blivit sämre. Det handlar om att vi förstärker skyddet här hemma i Sverige men att vi även visar solidaritet med arbetstagarna i Europa. Det här kan dessutom få konsekvenser för svenskt arbetsliv. Har man väl godkänt detta är risken att det inte blir minimiavtal. Tänk om det inte blir det! Tänk om vi inte kan ha bättre skydd! Jag instämmer i Raimo Pärssinens tvivel på regeringen. Varför lyssnade man inte när EU-kommissionen för ett par år sedan krävde fler arbetsmiljöinspektörer? Det känns lite som att regeringen gömmer sig bakom det här direktivet för att kunna försämra villkoren och hänvisa till det. Jag tycker att det är viktigt att man står för vad man tycker i de här frågorna. Och det borde vara regeringens linje att vi ska förstärka skyddet, inte försvaga det.
Fru talman! Det stämmer. Jag sitter tillsammans med Raimo i insynsrådet. Men där har vi olika syn. Jag tycker inte att den svenska alliansregeringen och arbetsmarknadsministern på något sätt har gett vika när det gäller de villkor vi har och de krav vi ställer på företag när det gäller arbetsmiljöfrågor. Det är snarare tvärtom. När det gäller resonemanget om antalet inspektörer, som har minskat, vill jag säga något. Om man gör den här kopplingen skulle antalet dödsolyckor ha ökat. Under senare år har antalet dödsolyckor minskat. För mig finns det inte en koppling mellan ett stort antal inspektörer och dödsolyckor och sjukdomar som är relaterade till jobb. Med detta sagt menar jag absolut inte att man inte ska ta de signaler som kommer från insynsrådet och Arbetsmiljöverket på allvar. Självklart ska man ta mobbning, socioekonomiska problem eller att en och annan far illa på grund av arbetsmiljön på allvar. Det är inte bra för företagen eller för arbetstagarna. Vi ska utgå från om de resurser vi ger gör nytta eller inte i arbetsmiljön. Raimo Pärssinen och Socialdemokraterna svartmålar och gör gällande att allt har blivit sämre. Sverige är fortfarande ledande i fråga om arbetsmiljön i Europa. Varken jag eller alliansregeringen vill att man ska luta sig tillbaka och säga att allt är frid och fröjd. Tvärtom! Flera åtgärder har vidtagits som stärker arbetsmiljön på arbetsplatserna. Till exempel har sanktionsavgifterna skärpts, och man har gjort klart att arbetsgivarna, företagen, har det absolut största ansvaret. Bra arbetsmiljö är bra för tillväxten i Sverige, för verksamheten, för företagaren och inte minst för hälsan hos de anställda. Man ska inte göra det lätt för sig och säga att regeringen har försvagat reglerna. Precis som arbetsmarknadsministern säger innebär förenklingarna inte att alliansregeringen har tummat på arbetsmiljöregler eller arbetsmiljölagar. Däremot är det självklart att där det finns krångel måste regelverket förenklas. Vi talar här om två isolerade saker, annars jämför vi äpplen och päron. Det är vad jag tycker att Raimo gjorde. Ni gör en stor grej av att hela tiden gå tillbaka till antalet inspektörer. Min vän! Det är inte antalet inspektörer som är viktigast utan vad inspektörerna gör för nytta. Både du och jag har i insynsrådet fått bekräftat att det är möjligt att samordna till exempel två inspektioner i norra Stockholm i stället för att anlända dit kl. 10 och sedan komma tillbaka på eftermiddagen för att skriva en rapport. Många gånger är effektiviseringar till mer nytta, och resurserna som vi lägger på företagen och arbetsmiljön måste göra nytta. Därför avfärdar jag påståendet att det har blivit sämre under alliansregeringen.
Fru talman! Regeringens mål är att alla som arbetar ska ha en god arbetsmiljö. Det är vägledande även i vår syn på regelförenkling. Refit-programmet handlar om att minska bördor för företag inom EU. Syftet är att identifiera ineffektiva vanor och ineffektiva åtgärder som har vidtagits till följd av olika initiativ från EU. Regeringen har gjort klart att vi inte kommer att acceptera försämringar vad gäller arbetsmiljö eller arbetstagarskydd i Sverige till följd av regelförenklingsarbetet. Vi kommer att fortsätta att ha ett starkt skydd även i framtiden. Vi accepterar heller inte generella undantag för små företag. I stället bör principen när regler utformas vara att alltid tänka småskaligt först. Om en lagstiftning är enkel att följa för ett litet företag är det också enkelt för ett stort, men det förhåller sig inte alltid tvärtom. Ibland kan också små företag få en oproportionerligt stor börda i förhållande till den nytta som ett visst regelverk medför. Då kan man diskutera om de ska undantas från vissa regler. Men sådana förslag måste bedömas och analyseras noga från fall till fall. Jag tror att det råder en hel del missuppfattningar i frågan. Att säga ja till Refit-programmet är inte samma sak som att säga nej till något direktiv eller förslag på arbetsmiljöområdet. Det innebär bara att vi är positiva till den övergripande inriktningen på arbetet med att minska onödiga bördor för företag. När sedan konkreta förslag kommer att läggas fram kommer vi att ta ställning till dem i vanlig ordning. Då är vår bestämda uppfattning att regelförenkling inte får ske på bekostnad av en försämrad arbetsmiljö.

Fru talman! Jag måste konstatera att det inte kan vara lätt att vara liberal. Här sitter vi i insynsrådet och har precis dragit slutsatser om de konsekvenser som Arbetsmiljöverket har tagit upp. Då står Ismail Kamil från Folkpartiet och säger att det inte har blivit sämre. Det är fantastiskt! Låt oss göra denna analys vid nästa möte i insynsrådet och höra att det inte har blivit sämre. Arbetsmiljöverket skriver just precis så. Gör de inte det? Ska vi jämföra texterna? Fantastiskt! Fru talman! Nu står statsrådet Svantesson här och säger att det inte kommer att bli några förändringar och att regeringen, Ismail Kamil och hela Folkpartiet arbetar för bättre arbetsmiljö. Men varför drog man in pengarna till utbildningen av skyddsombud? Var det för att stärka arbetsmiljön? Varför lade man ned Arbetslivsinstitutet? Var det för att stärka arbetsmiljön? Varför säger man nej till belastningsdirektivet i Europa? Varför säger man nej till direktivet om karcinogener, fru talman? Varje år dör 100 000 europeiska arbetstagare av arbetsrelaterade cancersjukdomar. Varför säger man nej till det direktivet? På vilket sätt förbättras arbetsmiljöarbetet av Refit-programmet när det gäller de 60 punkter som Stoibergruppen har lagt fram? Jag får inget svar på mina frågor. Svaret blir i stället att här inte ska bli sämre. Men på vilket sätt blir det bättre? Om vi tittar på alla punkter som har genomförts när det gäller arbetsmiljön har det inte blivit några förbättringar. Ni har gått baklänges. Trots era vackra ord går ni baklänges. År 2017 kommer Arbetsmiljöverket att ha 200 inspektörer. Det handlar inte om antalet inspektörer, säger Ismail Kamil. Men vad handlar det om - antalet kommunikatörer? Titta på de svar som de regionala skyddsombuden lämnar in. Den samlingen har precis kommit in. Vad säger de? De får inte tid att träffa arbetsmiljöinspektörer. Vad beror det på? Jo, därför att de är för få. Man skriver att man måste jobba reaktivt. Men det förebyggande arbetet kommer i skymundan. På vilket sätt leder det till bättre arbetsmiljö? Fru talman! Det gör mig så upprörd att man säger en sak och gör en annan sak som motverkar det hela. Ta bort halva Arbetsmiljöverket och säg att det inte handlar om resurser. Gå med på Refit-programmet och säg att det inte kommer att bli sämre. Men kommer det att bli bättre? Vad i Stoibergruppens förslag gör att det blir bättre arbetsmiljö i Sverige? Det första ni gjorde när Stoibergruppen lade fram sina goda råd var att skära ned på antalet inspektörer. De skulle minska med minst 20 procent i varje stat. Varför skriver gruppen att en inspektion får max ta en timme? Vad bygger det rådet på? Jag är hemskt förvånad, fru talman, på regeringens och Moderaternas syn på det hela. För någon vecka sedan var det en debatt. Då fick vi höra att antalet inspektörer inte behöver vara så många därför att det är den psykosociala arbetsmiljöfrågorna som växer i omfattning hela tiden. Men det är de frågorna som tar tid att hantera. Det vet alla. Ändå kör ni samma visa. På vilket sätt, statsrådet Svantesson, blir arbetsmiljöarbetet stärkt av Refit-programmet och de punkter som Stoibergruppen har lagt fram? Det skulle vara bra att få svar på den frågan, men det ska inte vara ett svar som går ut på att det i alla fall inte blir sämre.

Fru talman! Refit-programmet innebär även att man drar tillbaka förslag som var förhandlade och klara med arbetsmarknadens parter. Det är också det som väcker så stor ilska från Europafackens sida. Programmet var färdigt och parterna hade kommit överens. Det här innebär att arbetstagarnas skydd försämras. Nu pågår en kampanj om dessa frågor på europeisk nivå där man framhåller att arbetstagare som jobbar på företag med färre än 250 anställda förtjänar mer än små rättigheter och att frisörer förtjänar ett skydd mot farliga kemikalier i sitt arbete. Förslagen bör skrotas. Man bör helt enkelt avföra arbetstagarnas rättigheter och arbetsmiljö från dagordningen för regelförenklingar och byråkrati. Att rusta ned arbetsmiljön bygger inga framgångsrika företag på sikt. Det som händer är att arbetstagarna blir sjuka och slås ut. Då blir det inte bättre resultat av verksamheten, tvärtom. Detta är därför feltänkt. Man vill minska kostnaderna eller regelbördan kortsiktigt, men långsiktigt blir det en katastrof för de drabbade arbetstagarna, för de länder som ska rehabilitera alla som blivit sjuka och för företagen. Att bortse från arbetstagarnas hälsa påverkar lönsamheten negativt. Det är grundläggande. Om man tittar på den svenska situationen kan man se att olyckorna, framför allt dödsolyckorna, har ökat de senaste åren. Sett på längre sikt är detta inte lika tydligt, men man ser det på senare år. Detta är en oroväckande signal som regeringen borde ta tag i. På Citybanan har det till exempel varit sex dödsfall hittills. Det är nya hela tiden. Men detta handlar inte bara om liv eller död utan om hur man mår och arbetar. Det måste regeringen ta tag i.
Fru talman! Arbetsmiljöverket har sedan årsskiftet genomfört en stor omorganisation - den största på många år - med en ny strategisk plan och en ny styrmodell. Vi tror att det var nödvändigt. Detta innebär ändrade arbetssätt och nya prioriteringar inom en mängd olika områden. Vi måste se vad omorganisationen och omprioriteringarna leder till innan vi kommer med ytterligare förslag till förändringar. Fru talman! Tidigare, under Socialdemokraterna, var det ineffektivt. Man hade fler inspektörer, men i 98 procent av fallen blev det inte någon fällande dom. Vad jag, och Folkpartiet och Alliansen med mig, menar är att vi måste kunna sätta alla åtgärder och resurser där de gör nytta. Att göra förenklingar för företag är viktigt, men samtidigt har alliansregeringen tydligt sagt att vi inte ska tumma på arbetsmiljöeffekterna på arbetsplatserna. Fokus på samverkan, på olika nivåer - lokalt, nationellt och på EU-nivå - har en viktig roll och måste prioriteras. Det gör alliansregeringen. Jag och Raimo Pärssinen har inte samma syn. Flera gånger har han frågat Arbetsmiljöverkets insynsråd om de klarar av uppdraget. Svaret har varit lika tydligt varje gång: Ja, vi klarar av uppdraget. Det är min syn på saken.

Fru talman! Till skillnad från Ismail Kamil har jag för avsikt att ta upp de frågor som interpellationen handlar om, inte allt annat. Jag vill göra detta ur ett näringspolitiskt perspektiv. Regelförenkling i företagen är något vi har arbetat med länge i Sverige. Man har lyckats olika bra inom olika sektorer. Det finns de som har kommit över de 25 procenten för länge sedan, det finns de som knappt har gjort någonting och det finns de som har gått bakåt. Detta är viktigt och en väsentlig del av den svenska näringspolitiken. Stoiberrapporten vände upp och ned på många begrepp. I Sverige har vi försökt hitta breda lösningar där vi tar bort onödigt regelkrångel, framför allt administration. Man började försöka förenkla skattesystemet ganska tidigt. Det var en stor förändring som vi socialdemokrater kan slå oss för bröstet för. Regeringen kan slå sig för bröstet på till exempel livsmedelsområdet, där den har gjort stora insatser. Det som aldrig ens har föresvävat någon, i varje fall inte en socialdemokratisk regering, är att man skulle skilja ut företagen. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv handlar detta om att ha respekt för den svenska modellen. Ur ett företagar och näringslivsperspektiv vill vi inte ha trösklar. Tänk så förskräckligt om en företagare säger: Nej, jag vill inte anställa en person till, för då omfattas jag av ett helt annat regelverk. Detta hindrar tillväxt i företagen och minskar dessutom antalet anställda. Det är bra att man tittar över den regelbörda som utgår från EU. Varje undersökning man gör på detta område visar att det finns tre områden som är störst: det finansrättsliga, det associationsrättsliga och det skatterättsliga området. Det skatterättsliga området kan vi lämna därhän, för det är en nationell fråga som vi har att hantera själva, men på EU-nivå har det lagts fram väldigt få förslag på den associationsrättsliga sidan. På det finansrättsliga området har man däremot ökat regelbördan för företagen. De har aldrig haft så stor regelbörda. Detta har regeringen varit med om och tyckt har varit bra. Ibland har även vi socialdemokrater tyckt att det har varit bra av olika skäl. Det som är klart är att man säger att man välkomnar Refit-utredningen och Stoiberförslagen. Det är lite magstarkt. Det finns en del saker i dem som är bra, men det finns också väldigt många som vi ska lämna därhän. Arbetsmiljön är en del, men det finns också miljöregler där man vill skilja ut småföretag och stora företag. Detta är ingenting vi ska ha i Sverige. Vi ska ha samma regler för alla företag. Jag tycker att regeringens syn här är väldigt tråkig. I EU-nämnden har vi total enighet om att vi inte ska ha olika typer av regler, och därför har man sagt nej till alla sådana förändringsförslag.
Fru talman! Jag undrar om den sista debattören hörde vad jag sade i mitt förra inlägg. Jag vet att Raimo Pärssinen inte riktigt hörde vad jag sade i första meningen i mitt första inlägg, för han talade med Börje Vestlund. Låt mig säga detta igen: Att säga ja till Refit-programmet är inte samma sak som att säga nej till vissa direktiv eller förslag på arbetsmiljöområdet. Låt mig vara väldigt tydlig med det. Eftersom interpellationen handlar om några väldigt konkreta förslag, bland annat ergonomidirektivet, har Sverige stöttat idén om ett modernt och sammanhållet direktiv. Jag noterar att kommissionen nu planerar att ta fram en rekommendation, och då får vi avvakta när den processen har satts i gång och hur vi ska ta ställning där. När det gäller frisöravtalet, som Raimo Pärssinen nämnde, vill jag understryka att jag självklart välkomnar den process vi har inom EU - den sociala dialogen. Den är både viktig och ett väletablerat system med rättslig grund i fördraget och hela EU:s funktionssätt. Kommissionen har aviserat att de fortsätter att analysera förslaget men att de inte tänker lägga fram ett direktiv under denna mandatperiod. Förslaget är dock inte avskrivet. Regeringen har efter samråd med Arbetsmiljöverket efterlyst en bättre konsekvensanalys av förslaget, bland annat hur branschspecifika förslag ska förhålla sig till de mer generella reglerna. När det gäller det tredje förslaget Raimo Pärssinen tar upp, om karcinogener, har kommissionen tills vidare valt att inte göra en översyn. Regeringen kommer självfallet att titta på det förslag som eventuellt läggs fram, men det är för tidigt att i det här skedet uttala sig om ett förslag som inte har presenterats. Som jag sade i mitt förra inlägg och som jag säger nu: Det är svårt att dra slutsatser av det som står i Refit-programmet. Det är en inriktning, och det är ett regelförenklingsarbete som vi välkomnar. Jag var mycket tydlig med vad vi inte ställer upp på. Nu pekar man ut områden för översyn mer än att man lägger konkreta förslag. Det viktigaste nu är att vi jobbar strategiskt med det som även Raimo Pärssinen var inne på, EU:s nästa arbetsmiljöstrategi, som kommissionen förväntas presentera under den här månaden. Vi i regeringen har drivit på för att ett nytt program ska läggas fram.

Fru talman! Först till Ismail Kamil: Visst har jag ställt frågan: Klarar ni uppgiften, Arbetsmiljöverket? Men Ismail Kamil redovisar inte svaret "Ja, det gör vi - även med 50 miljoner". I dag har de 520 miljoner. Det är faktiskt riksdag och regering som bestämmer ambitionsnivån för Arbetsmiljöverket - ingen annan. Det är klart att man svarar så då. Eller har jag fel? Fru talman! För att återgå till statsrådet Svantesson: Nu har vi igen fått garantier för att det inte kommer att drabba arbetsmiljöarbetet. Jag ställde frågan: På vilket sätt blir det bättre för arbetsmiljöarbetet med Refit-programmet? Det får vi inte svar på. Då är frågan: Varför röstade Moderaterna som de gjorde i EU-parlamentet? Det kan man fråga sig. Det var ju en omröstning för en månad sedan som er konservativa, blå grupp vann med fem röster som just behandlade punkter i de 60 förslag som kommer från Stoibergruppen och som handlar om Refit. Varför gjorde ni så? Det är en viss sak här hemma och en annan sak ute i Europa. Det är så typiskt! Det är därför jag säger att jag inte tror på statsrådet, när hon säger att det absolut inte kommer att hända något med arbetsmiljöområdet i Sverige. Vi har ju sett hur ni konsekvent har bearbetat och försämrat möjligheterna till ett bättre arbetsmiljöarbete här i landet. Ni fortsätter ju att göra det! Det är därför vi blir så misstänksamma. Det är därför vi inte tror på er. En annan sak, fru talman, är att jag tror att det är alldeles för låg kunskapsnivå i riksdagen när det gäller arbetsmiljöfrågorna inom Refit-programmet. Det finns organisationer som har hög kunskap om detta. Det finns stora tvivel också hos Arbetsmiljöverket, som inte har tid att följa med det internationella arbetet eftersom ni sänker nivån på deras resurser. Så ser det ut!

Fru talman! I mitt sista inlägg skulle jag vilja fundera lite grann över hur regeringen har hanterat detta. Vi har en gemensam uppfattning med regeringen att vi inte ska ha olika regler för vissa företag jämfört andra företag. Men nu kommer man till den intressanta delen av förhandlingarna. EU-parlamentet har tagit ställning. Vi har förlorat där, och den konservativa gruppen ETP har vunnit med fem röster. Vad är det som kommer att hända när man går vidare i förhandlingarna? Har man några likeminded-grupper, andra länder, som man diskuterar med för att nå regeringens ståndpunkt? På vilket sätt kommer man att se till att i varje fall få en blockerande minoritet? Jag kan mycket väl föreställa mig länder som väldigt gärna vill ha den här typen av regler, men jag kan också se ett antal länder som kanske inte är så intresserade av detta, där man i princip diskriminerar de stora företagen. Jag är intresserad av hur regeringen kommer att arbeta för att man inte ska göra skillnad på företag och företag i ett rättsligt system. Det skulle jag vilja veta genom mitt sista inlägg.
Fru talman! Jag ska passa på att tacka Raimo Pärssinen för interpellationen. Jag tror att jag glömde det inledningsvis. Avslutningsvis: Jag har varit mycket tydlig med att det är den svenska regeringen och arbetsmarknadsministern som är i denna interpellationsdebatt och svarar på frågor kring Refit, och jag har varit väldigt tydlig med vad regeringen har klargjort att vi inte accepterar, till exempel förändringar vad gäller arbetsmiljö och arbetstagarskydd. Sedan väljer Raimo Pärssinen att inte tro på mig. Det har han upprepat vid flera tillfällen. Men han väljer ändå att interpellera, och det gör han alldeles rätt i. Om han sedan vill tro på mig eller inte väljer Raimo Pärssinen. I de här förhandlingarna har vi varit tydliga med vad vi accepterar och inte accepterar. Jag har också svarat på varje fråga som Raimo Pärssinen har ställt i interpellationen, så jag känner att jag är klar.